Fru talman! Staffan Danielsson har ställt en fråga till mig där han undrar vilka ytterligare åtgärder jag är beredd att vidta för att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft och dess möjligheter att vända den fallande produktionen av svenska livsmedel till en ökning. Inledningsvis vill jag lyfta fram att svensk livsmedelsexport i ett längre tidsperspektiv ökar i en snabbare takt än importen av livsmedel. Statistiken visar på en god situation för livsmedelsindustrin, som till stor del använder produkter från svensk primärproduktion vid sin tillverkning. Tyvärr har denna ökning av livsmedelsexporten ännu inte kommit primärproducenterna inom framför allt mejeri och animaliesektorn till del. Sedan mitt tillträde som statsråd på Jordbruksdepartementet har min yttersta ambition och målsättning varit att förbättra konkurrenskraften för jordbrukssektorn i syfte att skapa jobb och tillväxt. De gröna näringarna ska utmärkas av omtanke, ansvarstagande och hög etik. Därför ska vi fortsätta vara pådrivande för en hög miljöambition, ett gott djurskydd och verka för säker mat i Sverige och EU. Det tjänar både konsumenter och producenter på. Regeringens övergripande mål med regelförenklingsarbetet under perioden 2006-2010 är att åstadkomma en märkbar positiv förändring i företagens vardag. Som ett led i detta ingår regeringens mål att minska företagens administrativa kostnader till följd av statliga regler med 25 procent till 2010. Denna målsättning har uppnåtts med god marginal inom de regelverk som berör mitt departements arbetsfält. Regeringen har vidtagit en rad åtgärder under mandatperioden för att stärka jordbrukets konkurrenskraft. Exempel på detta är jobbskatteavdraget, nedsättningen av arbetsgivaravgifter och borttagande av skatt på gödselmedel. Konkurrenskraftspaketet är ytterligare en insats som jag och regeringen har vidtagit i syfte att stärka sektorns långsiktiga konkurrenskraft. Paketet omfattar totalt 235 miljoner kronor i form av insatser som till exempel sänkt gräns för återbetalning av skatt på bränsle och återbetalning av skatt på el. Därutöver avskaffades ett antal registeravgifter och kontrollavgifter i syfte att stärka jordbrukets konkurrenskraft. En betydelsefull åtgärd som jag har vidtagit för konkurrenskraften i svenskt jordbruk är visionen om Sverige - det nya matlandet. De fem fokusområden som inkluderas i visionen är maten i den offentliga sektorn, förädling av mat, matturismen, restaurangbranschen och primärproduktionen. Dessa områden ska alla tillsammans bidra till att öka efterfrågan på svensk primärproduktion. Det är en vision som växt fram efter dialog och breda konsultationer med näringens aktörer. För mig är detta en dynamisk vision som måste vara under ständig utveckling och förnyelse. Det är också en vision som är beroende av de åtaganden som den privata näringen gör för att visionen ska realiseras. Därför välkomnar jag LRF:s livsmedelsstrategiarbete. Vidare är min målsättning att komma till rätta med den obalans som nu råder i livsmedelskedjan. Därför har regeringen i dagarna gett Konkurrensverket i uppdrag att granska konkurrensförhållandena i livsmedelskedjan. Syftet med denna utredning är att vi ska få en effektiv konkurrens i alla led i livsmedelsproduktionen och ett effektivt nyttjande av samhällets resurser. Sverige har inte varit befriat från finanskrisens initiala effekter, och dess efterdyningar har påverkat situationen i jordbrukssektorn. Regeringen har varit framgångsrik med att i denna svåra situation bibehålla stabila statsfinanser. Det har resulterat i låga räntor, vilket också är viktigt ur konkurrensperspektiv. Vi ska även framgent fortsätta driva en politik som ger förutsättningar för att jordbruksföretag och andra företag på landsbygden ska kunna vara lönsamma och konkurrenskraftiga. Vi ska därtill bland annat fortsätta regelförenklingsarbetet, och vi ska fortsätta jobba med goda förutsättningar för energieffektivisering och energiproduktion inom de gröna näringarna. I likhet med vad Staffan Danielsson föreslår har jag inrättat en högnivågrupp med näringens aktörer och myndigheter för att diskutera hur man bäst kan stärka konkurrenskraften i den svenska primärproduktionen. Gruppen kommer att träffas regelbundet fram till slutet av 2010.

Fru talman! För mig, för landsbygds och miljövänner i Sverige och säkert också för jordbruksministern är detta en mycket viktig debatt. Jag har interpellerat jordbrukministern om det jag nu benämner "det stora livsmedelshyckleriet". Det rör de krafter som ensidigt ställer ökade krav och lägger på ökade skatter på det vanliga, miljövänliga svenska jordbruket - som redan drivs inom världens strängaste lagar för miljö och djuromsorg. Jag syftar främst på Miljöpartiet och De rödgröna och på Svenska Naturskyddsföreningen. De vill införa nya tunga skatter på livsmedelsproduktion - en unik skatt på handelsgödsel, en ny kilometerskatt och så vidare - samtidigt som det redan generösa stödet till ekologisk odling, som redan är mer lönsam än vanligt miljövänligt jordbruk, ska ökas ytterligare. Effekten av detta är lätt att förutsäga. Ekoodlingen kanske ökar något ytterligare från de 5 procent av produktionen den omfattar i dag, men det vanliga miljövänliga jordbrukets konkurrenskraft, i sig och relativt jordbruket i andra länder, försämras ytterligare. De senaste 30 åren har det vanliga, miljövänliga svenska jordbrukets matproduktion rasat med cirka en tredjedel. Importen av mat till Sverige har ökat från 25 till 45 procent av konsumtionen. Sverige har i dag världens bästa miljö och djuromsorg i jordbruket i världen, men vår självförsörjningsgrad har samtidigt sjunkit till den kanske lägsta inom EU. Med förslagen från De rödgröna och SNF skulle denna utveckling förstärkas och accelerera. Det är detta jag kallar det stora livsmedelshyckleriet: att tala om än hårdare djuromsorgskrav, regelverk och skatter som slår ut och minskar just den produktion man säger sig vilja värna samtidigt som importen av mat väller in från jordar och djur i andra länder som haft betydligt sämre miljö och djuromsorgskrav. Regeringen och jordbruksministern har aktivt agerat för att vända denna förfärande utveckling och ge förutsättningar för att öka den svenska livsmedelsproduktionens konkurrenskraft. En rad åtgärder har vidtagits som jag exemplifierar i interpellationen. Även stödet till ekoproduktionen har förstärkts, trots påståenden om motsatsen. Hade dessa åtgärder varit tillräckliga för att vända utvecklingen hade denna interpellation inte behövt ställas, men tyvärr är det många kossor kvar på isen. Lönsamheten är fortsatt pressad i den svenska livsmedelsproduktionen, betalningen för mervärden är otillräcklig eller fastnar i handeln och Sverige har ett högre kostnadsläge än omvärlden. Visserligen ökar livsmedelsexporten, som jordbruksministern framhåller. Det är glädjande och har givit massor av nyhetsartiklar i decennier. Men dels handlar det rätt mycket om fisk, sprit och kaffe med mera - all respekt för det - och dels ökar hela tiden importen så mycket mer i absoluta tal. Jag tror att vi är brett överens om att denna minskning av den svenska livsmedelsproduktionen, som gör att den siste bonden kommer att slå igen år 2053 om inte trenden kan brytas, måste hejdas. Men då erfordras åtgärder. Jag delar näringens förslag om att en livsmedelstrategi gärna bör upprättas. Jordbruksministern ger flera positiva besked i sitt svar här i dag, som jag verkligen välkomnar. Visionen om Sverige som det nya matlandet är ju verkligen ett rejält steg åt detta håll. Jordbruksministern välkomnar också LRF:s arbete med en ny livsmedelsstrategi. Det är, tycker jag, mycket viktigt med en samsyn mellan jordbruksnäringen och jordbruksministern och regeringen. Tillsammans med den nya högnivågruppen med näringens aktörer och med myndigheter och andra ska ytterligare åtgärder för att stärka konkurrenskraften mejslas fram, och vem vet - kanske dessa olika initiativ tillsammans med matlandsvisionen kommer att resultera i något som kanske kan beskrivas som en ny livsmedelsstrategi för att vända utvecklingen. Vad tror jordbruksministern? Jag tycker att han är på rätt väg, och jag tackar för ett positivt interpellationssvar.
Fru talman! Först ett tack för interpellationen. Jag tycker att Staffan Danielsson tar upp en synnerligen angelägen och viktig fråga. Därför har jag lagt stor vikt vid det svar som har meddelats i kammaren i dag. Skälen till att jag tycker att det här är en viktig fråga är många. Bland annat är, vilket är föga känt, livsmedelsindustrin vår fjärde största industrigren. Livsmedelssektorn i form av primärproduktion utgör i många kommuner upp till en tredjedel av det privata näringsliv som finns inom kommunområdet. Det betyder alltså mycket för tillväxt och utveckling i stora geografiska områden av vårt land - därav den vikt jag lägger vid frågan. Jag välkomnar det arbete som bland annat LRF och andra organisationer utför för att ytterligare stärka näringens konkurrenskraft. Det är konkurrenskraften tillsammans med en acceptabel lönsamhet som utgör grunden för att produktionen ska öka. Därtill brukar jag tillägga att det ska vara roligt att vara företagare och bonde. Med det menar jag att det ska vara administrativt lätt. Därför är det viktigt att ytterligare sänka kostnaderna för bondeföretagets administration. Eftersom jag väl har nått över det mål på mitt område som vi har satt upp gemensamt i regeringen har jag höjt mitt måltal till 50 procent år 2012. Det innebär minskade kostnader men också att det blir roligare att vara företagare. Slutligen är det bara att instämma i Staffan Danielssons påståenden kring den rödgröna oppositionens skattebesked till landets företagare och speciellt till landets landsbygdsföretagare. Bensinskattehöjningar, införande av kilometerskatt och återinförande av handelsgödselskatten riskerar att slå ut det oerhört viktiga näringsliv som finns i stora delar av vårt land och därmed släcka ned stora geografiska områden i vårt land.
Fru talman! Den är en viktig debatt som vi nu för om den svenska livsmedelsproduktionens utsatta läge och om vikten av att efter 30 år av nedgång ta krafttag för att vända utvecklingen. Det har framförts farhågor för att det skulle handla om att ställa upp sovjetiska planmål, men ingenting kunde vara felaktigare. Sådana har vi möjligen endast fastställda av riksdagen för de produktionsmetoder som benämns ekologiska, där staten har fastslagit att var femte svensk åker ska brukas ekologiskt och att vart fjärde inköp av livsmedel i den offentliga sektorn helst ska vara av ekologisk märkning.

Jag tror faktiskt att det mål som jordbruksnäringen genom LRF har satt upp vad gäller livsmedelsproduktionens volym är något som alla partier i riksdagen borde kunna ställa sig bakom: att de senaste 30 årens årliga enprocentsminskning av svensk matproduktion ska bytas till en årlig ökning på 1 procent. Jag skulle för egen del gärna se högre mål. Det är absurt att världens mest miljö och djurvänliga matproduktion har minskat så dramatiskt som bevisligen, tyvärr, har skett. Därav min starka kritik mot dem som nästan enbart verkar kämpa för att öka andelen ekologisk produktion men som inte verkar bry sig om att det helt dominerande vanliga miljövänliga svenska jordbruket rasar och att importen i stället väller in från länder med betydligt sämre regelverk för miljö och djuromsorg. Jag finner ärligt talat inget annat ord för att beskriva denna dubbelmoral än hyckleri. Jag vill än en gång säga att förslag om att återinföra en skatt på handelsgödsel i Sverige som enda land i världen, vad jag vet, och om att göra jordbrukets omfattande transporter dyrare endast bidrar till att öka raset för det vanliga miljövänliga svenska lantbruket. I svenskt jordbruk används mindre handelsgödsel än i de flesta västeuropeiska länders. Läckaget av växtnäring är främst kopplat till stallgödselns hantering, och det som verkligen är negativt för Östersjön och för djuromsorgen är när produktionen flyttar från Sverige till andra länder. När då Svenska Naturskyddsföreningen och oppositionen kräver att skatter införs och höjs just för det svenska jordbruket försämras givetvis dess konkurrenskraft. Det blir successivt allt mindre att beskatta, och i stället ökar importen. Man vill möjligen så väl, men det blir i verkligheten så fel - det stora livsmedelshyckleriet. Det statliga miljömålsrådet har i en färsk rapport understrukit detta. Att minska påverkan på den svenska miljön men i stället flytta problemen utomlands är ansvarslöst, säger man. Jag instämmer helt och fullt. Varför är då livsmedelsproduktionens utveckling i Sverige en angelägenhet för hela landet? Jo, av resurshushållnings och hållbarhetsskäl, djurskydds och miljöskäl, sårbarhets och säkerhetsskäl, för levande landsbygder och öppna landskap samt för jobb och tillväxt i livsmedelsproduktion och industri. Sverige har ett bra klimat för livsmedelsproduktion med goda jordar, tillräcklig nederbörd och en vinter som ofta knäcker de värsta skadeinsekterna och skadesvamparna. Tillsammans med de engagerade, välutbildade och erfarna lantbrukarna, och med stöd av dito forskare och rådgivare, är det svenska jordbruket världsledande i att förena en uthålligt hög produktion med god miljö och djuromsorg. Jordbruksministern och regeringen är på rätt väg. Åtskilligt har genomförts, och nya initiativ är på gång. Jag vill ändå be jordbruksministern att ge sin syn på den dramatiska utveckling som jag har beskrivit, att den svenska matproduktionen kunnat rasa med en tredjedel under 30 år? Hur har detta kunnat ske, och hur kan trenden vändas, jordbruksministern?
Fru talman! Låt oss återvända någon stund till det här med livsmedelsstrategi. Jag anser att vi har en livsmedelsstrategi i visionen Matlandet Sverige. I denna vision är fokus på primärproduktionen. Till fokusområdena är kopplade en handlingsplan och en kommunikationsplan men också en verktygslåda med redskap. I handlingsplanen har vi angivit att vår önskan är att svensk primärproduktion ska öka. I verktygslådan finns medel i form av stimulansåtgärder men också i form av investeringsstöd till landsbygdsprogrammet att tillgå. Målet är som sagt är att detta ska leda till ökad produktion, fler sysselsatta och tillväxt i alla delar av Sverige. Låt mig, fru talman, i debatten ta upp två andra saker som jag tycker är viktiga i sammanhanget. Det är att regeringen har initierat ett arbete med att modernisera djurskyddslagstiftning.

En annan sak som jag är ytterst angelägen om att föra in i sammanhanget är regeringens stora satsning på forskning och utveckling på det här området. Det bevisar nämligen för mig, och jag hoppas för näringen och alla aktörer runt om näringen, att regeringen tror på de gröna näringarnas fortsatta utveckling och tillväxt. Vi kan nämna att SLU, Sveriges lantbruksuniversitet, satsar på en helt ny djurforskningsinstitution i Lövsta utanför Uppsala med investeringar i månghundramiljonersklassen. Detta bevisar för mig att regeringen men också institutioner och universitet tror på tillväxt i den här branschen. Vi satsar också på att använda den gröna näringen som energikälla i vårt samhälle genom att de gröna näringarna kan tillhandahålla den förnybara uthålliga energin som vi behöver i vårt samhälle. Även på det området satsar vi många miljoner för att hjälpa till från samhällets sida att forska och utveckla så att vi får produktion i alla delar av vårt land. Detta bevisar för mig, som sagt, att vi tror på de gröna näringarna, på dess tillväxt och på att vi får utväxling i form av nya företag och nya jobb i alla delar av Sverige.
Fru talman! Jag välkomnar verkligen jordbruksministerns tydliga besked om tillväxt, om förenkling, om samordnade kontroller, om forskning och utveckling. En summering: Världens mest miljö och djuromsorgsvänliga matproduktion, den i Sverige, minskar alltså tyvärr över tid. Mjölkproduktionen minskar, huvuddelen av nötköttet importeras snart och grisproduktionen granskas med lupp och minskar. I stället importeras gladeligt alltmer kött från grisar som fötts upp med en betydligt sämre djuromsorg än de svenska. Många av oss politiker talar varmt för ännu strängare svenska regelverk och skatter. Detta skulle tveklöst förstärka produktionsraset i Sverige, och importen skulle öka ytterligare. Jag har med denna interpellation velat slå larm, få en debatt och få till stånd en förändring. Vi har två bra miljöalternativ i dagens svenska jordbruk, dels det lite fyrkantigare miljöalternativet som benämns ekologisk odling, och som självfallet ska ha stöd efter sina miljöfördelar, dels det jordbruk som bygger på modern teknik under världens strängaste miljö och djurskyddsregelverk. Detta senare jordbruk står för 95 procent av matproduktionen i Sverige och minskar dramatiskt utan att detta kanske har uppmärksammats tillräckligt. Fokus måste flyttas, enligt min uppfattning, till det vanliga miljövänliga svenska jordbruket så att produktionsraset kan ersättas av en ökning. Regeringen är på rätt väg, medan oppositionens politik skulle förstärka utflyttningen och öka importen. Jag önskar jordbruksministern framgång i sitt fortsatta arbete. Du har starka motkrafter att hantera både här och var. Men det börjar äntligen gå åt rätt håll, så håll fanan för det svenska jordbruket fortsatt högt, jordbruksminister Erlandsson!
Fru talman! Låt mig avsluta debatten med att säga att det nu pågår två viktiga arbeten som jag lägger stor vikt vid vad beträffar att få reda på hur det står till med konkurrensen i livsmedelskedjan, från jord till bord. Konkurrensverket har fått ett uppdrag att titta på hur konkurrensen är men också ett uppdrag att komma med förslag till åtgärder därest man finner något som är felaktigt. Min uppfattning är att alla led i livsmedelskedjan, från jord till bord, ska ha del av de pengar som vi som konsumenter betalar och en acceptabel och rimlig lönsamhet. Så är det inte i dag. Det andra uppdraget har vi gett, apropå avskaffandet av gödselskatten, till Statskontoret för att se till att den peng som jordbruket ska ha del av i form av avskaffad skatt kommer bönderna till del och ingen annan. Det motsvarar i storleksordningen 350 miljoner kronor per år. Och jag vill vara förvissad om att de 350 miljoner kronorna per år kommer Sveriges bönder till del och ingen annan. Allra sist är det, som jag har sagt i många interpellationsdebatter och i andra sammanhang, mitt absoluta krav - detta sagt apropå diskussionen om ekologisk eller det vi kallar för konventionell mat - att all mat som finns i butikshyllor eller serveras i en matsal ska vara sund och säker. Därom får det inte råda något som helst tvivel. Tack för en trevlig debatt, fru talman!